Herr talman! Samhällsbyggandet måste ske med eftertanke och med omsorg om människan och hennes livsmiljö. När det gäller samhällsbyggandet måste hänsyn också tas till människan som social varelse vad gäller hennes psykiska reaktioner, normer och etiska värderingar. Detta gäller även hennes behov av trygghet och tillit till överheten och de föredömen som denna förväntas representera. Om medborgaren känner att lagar och regler inte främst är till för honom, utan upplever det som svårt att hävda sig mot fack och arbetsgivare, mot skattemyndigheten, mot försäkringsbolaget, i den sjukvård som skall bistå honom osv. , blir givetvis reaktionen betingad av revanschbegär. Misslyckas dessutom våra normgivande förtroendevalda, näringslivstopparna och andra idoler med att övertyga om sin moral, etik och goda vandel, bryts de goda krafterna hos människan successivt ned och ersätts av förakt och likgiltighet för medmänniskornas väl och myndigheternas krav. Kort sagt: Samhällsmänniskan blir en reflex, eller en spegelbild, av de förebilder hon har i form av sin överhet och andra glorifierade idoler. När jag för ett par veckor sedan frågade justitieministern om hon var villig att diskutera tillsättandet av en bred parlamentarikeroch expertutredning för att försöka ta ett helhetsgrepp om rättsstaten, fick jag reda på att detta inte behövdes eftersom allt var bra i Sverige. Nästföljande vecka for vår justitieminister omkring som en skållad råtta i spalterna och hade allt sjå i världen att förklara varför allting blivit så fel, trots att man hittills gjort allting rätt. Jag tycker definitivt inte att vi har byggt vårt samhälle rätt. Det är av den anledningen som jag vill ha en utredning. Medmänsklig omtanke och kärleksfull omsorg om människan och hennes framtida livsmiljö har inte utgjort en grund när vårt samhälle byggdes upp. Man har i stället utgått från kortsiktiga maktmål för att få sitta kvar vid de politiska köttgrytorna. De flitigast använda verktygen för att konservera makten har varit: ” solidaritet — men mot vem och mot vad? —, " full sysselsättning och bidragskarusell — vilket skapat ett ”beroende till den goda staten” och dess välvilja — samt sist men inte minst > ”de ekonomiska tillväxtparametrarna”, som gynnar staten och näringslivets maktförstärkning och vars avsikt är att hålla medborgarna nere i ett narkotiskt konsumtionsrus av inbillad lycka. Tillväxt sker dock alltid på någons bekostnad, och u-ländernas ekonomiska kris och utslagningen av stora människogrupper i i-länderna är de synliga resultaten just nu. Sedan den moraliska och etiska standarden för samhälleligt umgänge, som religionen förr gav oss, avskaffades och ersattes av tillväxtreligionens filosofi har medborgarna successivt tappat sina normer i samhället. Det kunde dock ha gått vägen om makthavarna och deras affärer hade legat på en hög moralisk nivå. Men när så inte var fallet blev normlösheten som en epidemisk pestsmitta med lång inkubationstid. Plötsligt inträffar en mängd oförutsedda sjukdomsfall — i det här sammanhanget vandalisering och våld. Tillväxtens propaganda om att ”arbetet är livets högsta lycka” har också inneburit att vi inte längre har tid och ork att ta hand om varandra. För att motverka detta stoppar vi in våra barn på institution så tidigt som möjligt — under de trendiga begreppen ”jämställdhet och utveckling”. Vi gör sammalunda med våra äldre för att slippa ha dåligt samvete för att vi inte har tid att besöka dem, lyssna på dem och lära av deras visdom och djupa livserfarenheter. Men trots dessa tidsfrigörande åtgärder hinner vi inte vara lyckliga. Vi kan inte hålla ihop våra äktenskap längre. Och vi får allt mindre tid att ta del av våra växande barns utveckling, eftersom denna livsstil exempelvis kräver omskolning då och då och trendiga kurser samt att vi sportar, ser Dallas och Falcon Crest, tvättar och underhåller bilen osv. Men varför blir vi sedan så förvånade över våldet, alkoholkonsumtionen och drogernas utbredning i samhället? Och varför förvånas vi över antalet självmord? Är det inte ganska naturligt att rotlösa människor känner sig otrygga och rädda? Det gör ju många av oss äldre också. Visste vi inte att rädsla hos en ung människa ofta leder till aggressivitet och självhävdelsebehov? Om normer saknas, spärrar inte upprättas och goda förebilder inte finns för unga människor — och meningslösheten dessutom känns total — är det då inte naturligt att ”de goda maneren” ersätts av ”en explosiv protest i form av vandalisering och våld”? Förevisar vi dessutom stridsteknikerna via videofilmer eller låter Aktuellts kameror ta närbilder av sargade krigsoffer, mördade domare, statsmän eller svarta i Sydafrika, tycker i vart fall inte jag att det är underligt att man numera slår under bältet, sparkar en liggande medmänniska, eller under fyllans och drogernas aggressioner vill pröva om det nya knogjärnets inbyggda kniv duger någonting till. Vad som förvånar mig är att vi är förvånade, för detta borde vi ha kunnat förutse mycket tidigt. Eller är inte våra samhällsvetare, beteendeforskare och psykologer lika duktiga som naturvetarna? Förstår de inte människan och hennes beteende? Eller har vi som politiker, lärare, föräldrar och föredömen inte lyssnat? När avarter blir till akuta problem i samhället upptäcker massmedia plötsligt ett fält att vegetera i, och debatten kommer då i gång på allvar. Detta är bra — om den hålls balanserad! Tyvärr dyker det oftast upp extremistiska krav från gammaltestamentlig tid — dvs. öga för öga och tand för tand — och det är dessa som hörs mest. I en del fall hörs också krav på hårdare tag för att skydda de svaga grupperna i samhället, och här handlar det om rädsla hos den enskilde. Här måste samhället reagera snabbt. Besöksförbudslagen kan bli ett exempel på en sådan reaktion. För att vi skall kunna råda bot på våld, kriminalitet och missbruk krävs en väl planerad ombyggnad av samhället. Det krävs också ett tidsperspektiv, som innehåller både kortsiktiga förbättringar av det rådande läget samt lång siktig forskning, mänskligt synsätt, målformulering, politisk enighet och mycket hårt arbete. Att investera i människor måste få kosta pengar, och dessa satsningar är klart lönsammare än vad en EG-satsning någonsin kan bli. Grunden i denna process måste vara att alla människor har lika värde och lika stor rätt till ett tryggt och utvecklande liv — således både offret och gärningsmannen. Målområdena som måste diskuteras blir därför: —- skydd mot ”obehandlingsbara individer”, utan att straffen förlängs. Denna sista punkt har aldrig diskuterats på allvar, men den är en bister verklighet som inte får sopas under mattan. Frågan lyder: Har vi rätt att släppa ut en narkotikagrossist, eller en presumtiv mördare, i samhället igen efter avtjänat straff om vi inte har behandlat honom? För att bromsa upp våldet i det korta perspektivet behöver vi ökade resurser till den sociala omsorgen och den kommunala fritiden samt till hela den rättsvårdande apparaten, eftersom dessa utgör de enda verktyg vi har tillgång till just i dag. Dessa resursökningar måste dock användas till att söka nya samverkandeformer, såsom etablering av kvarterspoliser över hela landet, eftersom alkohol och droger finns, eller troligen inom kort kommer att finnas, inom varje kommun och kriminaliteten därmed installeras och etableras. Försöken med samhällstjänst är en välkommen åtgärd. Dessutom behövs utveckling av kvinnooch brottsofferjourerna samt en förbättring av reglerna för kompensation till offren. Vi behöver stödja normbearbetande organisationer av typ Våga värna varandra, som — utöver projekt som syftar till att öka civilkuraget, så att exempelvis folk vågar vittna i domstol — vill bygga upp grannsamverkan för att människorna skall skydda, hjälpa och ta hand om varandra. Samtliga riksdagspartier har styrelserepresentation i denna organisation. I det något längre perspektivet handlar det om omorganisation av samhällets resurser samt nätverksbyggande mellan myndigheter på lika och olika nivåer för att nå ökad flexibilitet och smidighet. Men det handlar också om att öka möjligheterna för okonventionella lösningar, som kan skräddarsys för den enskilde individens behov, utan att hans framtid för den skull till varje pris kriminalstämplas. Vi måste också införa sextimmarsdag för att skapa förutsättningar för gemenskap och hemtrygghet samt stimulera den informella ”bry-oss-om-varandra-sektorn” på olika sätt. Mycken kunskap finns i samhället redan, såsom Kramiverksamheten, som nu verkat i Malmöregionen i nio år och som, via platt organisation och okonventionellt samarbete över de normalt sett så låsta gränserna mellan olika myndigheter och nivåer, lyckats mycket bra. Med tanke på denna verksamhets framgång med ungdomar från ca 30 år och nedåt — 50 96 har fått fast arbete, 20 26 har gått till annan verksamhet och endast 30 9c utgör ett s.k. sämre utfall — är det mig en gåta att denna metod inte har ynglat av sig ute i landet. Men det är väl ”de inpinkade reviren, skilda budgetkonton och byråkratiska fängelser” som hittills lagt hinder i vägen. Detta måste i så fall ändras snarast. På lång sikt handlar det om samverkan i familjen, släkten, kvarteret och kommundelsnämnderna tillsammans med kvarterspolisen, skolans folk, fritidsledarna, socialomsorgen, etc. Det handlar också om att skapa normer och inpränta eget ansvarstagande från barnsben via familjen, skolan, samhällsplikten och genom hela livet. Denna process skall stimuleras av samhället genom uppvärdering av de människorelaterade arbetsuppgifterna, såsom vård, utbildning och utveckling, samt genom att vi ser mera på mänskliga kvalifikationer vid tillsättandet av våra förtroendevalda förebilder. Det handlar om en mental och andlig utveckling av hela mänskligheten.

Herr talman! Att bekämpa våldet i samhället har varit en angelägen uppgift för regeringen under lång tid. När det gäller den allmänna inriktningen av arbetet mot våldet har regeringen 1986 redovisat sin syn i en särskild skrivelse till riksdagen. De målsättningar och riktlinjer som redovisades då är fortfarande vägledande för regeringens arbete. Jag skall inte här upprepa allt som framfördes i den skrivelsen, men jag vill ändå peka på några grundläggande punkter. Om vi på sikt skall kunna stävja våldet är det nödvändigt att vi inser att tyngdpunkten i det kriminalpolitiska arbetet måste ligga på förebyggande insatser. Vad som är avgörande för människors attityder och handlingar är den konkreta verklighet som omger dem. Det handlar, enkelt uttryckt, om under vilka förhållanden barn och ungdomar växer upp, om föräldraansvar, om moral och värderingar, om påverkan och förebilder, om övergrepp och utsatthet. Vi måste därför prioritera det lokala brottsförebyggande arbetet och det samarbete som där finns mellan olika myndigheter, organisationer och enskilda människor. Men människor måste också ha förtroende för rättsväsendet, för dess vilja och förmåga att hantera brottsligheten. Rättsväsendets åtgärder måste präglas av fasthet och konsekvens samtidigt som det är nödvändigt att vi upprätthåller kraven på rättssäkerhet. Vi måste ha snabba rättsliga förfaranden, reaktioner som för allmänheten framstår som begripliga och rättvisa, samtidigt som vi beaktar den dömdes behov av stöd, vård och fostran. Av avgörande betydelse är också att brottsoffren får bättre stöd och hjälp. Det är efter dessa riktlinjer som regeringen har arbetat de senaste åren, och jag vågar också påstå att arbetet har skett med kraft och målmedvetenhet. Låt mig nämna några av de åtgärder som har genomförts under de allra senaste åren — åtgärder som ännu bara delvis fått full effekt. — Straffbestämmelserna för grov misshandel har skärpts. — Striktare straffreglering vid återfall har införts. — En lag om besöksförbud har införts. — Möjligheterna att häkta vid risk för återfall i brott som riktar sig mot annans liv eller hälsa har vidgats. — Reglerna för hanteringen av ungdomar som begår brott har skärpts. Åtgärder skall vidtas snabbare. Föräldrar skall kopplas in, och ungdomarna skall göra rätt för sig. Krav på skötsamhet kan ställas vid åtalsunderlåtelse. — Rekrytering sker av poliser. — Polisen har fått större möjligheter att kroppsvisitera för att söka efter knivar m.m. — Förbud har införts mot att bära gatustridsvapen på allmän plats och knivar vid offentliga sammankomster. — Bestämmelserna om olaga våldsskildring har utvidgats. — Permissionsreglerna för långtidsdömda har skärpts. Detta är bara några exempel. Dessutom har regeringen nyligen förelagt riksdagen förslag om försöksverksamhet med samhällstjänst, om ändringar i lagen om vård av unga, som skall göra det möjligt för myndigheterna att ingripa och omhänderta tidigare, och förslag om ändrade regler för statsbidrag för att säkerställa att det inte skall vara möjligt att straffa ut sig ur vårdsystemet. Av betydelse är också de förslag som ligger i riksdagen om ändringar av familjelagstiftningen, där föräldraansvaret lyfts fram — båda föräldrarnas ansvar, även vid skilsmässa. Vidare har regeringen genomfört ett särskilt brottsofferprogram. Även om det alltså är mycket som har hänt på det här området under de senaste åren är det nödvändigt att vi går vidare med kraft och beslutsamhet. Det är mycket som återstår att göra, och vi måste ytterligare öka intensiteten i det vi gör. Det var därför naturligt för regeringen att i årets regeringsförklaring särskilt stryka under att kampen mot våldet måste skärpas liksom att stödet till kvinnor som har drabbats eller som hotas av våld följs upp och utvecklas. Vi kommer att gå fram brett, med många slags åtgärder. Låt mig nämna några exempel från det arbete som nu pågår inom regeringskansliet. Inom kort kommer förslag till nya regler för psykiskt störda lagöverträdare. Skyddsaspekterna kommer att betonas väsentligt starkare än i dag. Vi arbetar också med förslag till skärpningar av videovåldslagstiftningen, skärpt vapenlagstiftning och ett utökat knivförbud. Halvtidsfrigivningen och straffskalorna skall ses över. I våras tillsatte regeringen dessutom en arbetsgrupp med företrädare för civil-, justitieoch socialdepartementen för att ytterligare studera problemen med unga lagöverträdare. Den kommer säkerligen att leda till ytterligare förbättringar av hanteringen av de unga. Vidare har det nyligen beslutats om en utredning om ungdomars villkor på 1990-talet. Vi håller också på att inventera vilka uppgifter som skulle kunna skötas av andra än polisen, för att därmed få ut fler poliser i direkt fältarbete på gatorna. När det gäller narkotika och alkohol har åtgärderna skärpts och aktionsprogram påbörjats. Regeringens ATHENA-grupp har ambitionen att sänka alkoholkonsumtionen i landet med 25 90. En del av det som görs kan ganska snart ge positiva resultat. Annat kommer att ta tid. Det vi gör i dag får sällan omedelbara effekter. Ändå är det viktigt att det görs nu. Men jag tror att vi gör klokt i att vara försiktiga när det gäller att lova snabba resultat. Det är inte rätt mot någon, allra minst mot brottens offer, att påstå att det finns några snabba och enkla metoder att komma till rätta med brottslighet. Inte minst många kvinnor kan säkerligen intyga att det ligger svåra och komplicerade förhållanden bakom våldet. I stället måste vi politiker ta ansvar för ett svårt och långsiktigt arbete, som spänner över många områden och som handlar om att kombinera olika åtgärder. Ytterst handlar det om att förändra attityderna i samhället. Jag tycker att anförandena hittills i dag har tytt på en god insikt om behovet av detta breda grepp. Det finns ett engagemang mot våldet som kommit till uttryck, inte minst under senare tid. Det är glädjande och det inger hopp. Det står klart att de människor som nu höjer sina röster söker efter vägar för att kanalisera sitt engagemang och sina idéer. Vi som politiker har ett ansvar för att se till att det engagemanget inte bara blir en tillfällig opinionsbildning, utan ger resultat i form av praktiskt konkret arbete. Vi måste vara öppna för att lyssna på förslag och idéer och vara beredda att se till att de kan omsättas i verkligheten. Det är något helt annat än kafferep. Herr talman! Som riksdagens ledamöter säkert känner till kommer jag därför att föreslå regeringen att tillsätta en kommission, som får i uppdrag att motverka våldet och förbättra stödet till brottsoffren. Det är ingen ny utredning som skall grubbla på nya paragrafer. Det är en motor och en strålkastare, som skall se till att det omfattande arbete och stora engagemang som finns ute i landet får det stöd och de möjligheter som det behöver. En huvuduppgift för kommissionen kommer att vara att stimulera lokala initiativ och att verka för bättre lokal samordning, bl.a. genom att sprida de goda idéer och uppslag som redan finns runt om i landet. Min ambition har varit att kommissionen skall få en sådan sammansättning att den kommer att mötas av ett brett politiskt förtroende. Kommissionen skall sträva efter att få med myndigheter, organisationer, företag och enskilda i arbetet. En av kommissionens uppgifter blir att överväga hur frivilliga organisationer som folkrörelser samt brottsofferjourer och kvinnojourer m.m. kan stödjas. Jag vill också nämna att jämställdhetsministern kommer att tillkalla en arbetsgrupp inom regeringskansliet, som särskilt skall belysa frågor om våldet mot kvinnorna. Särskild vikt kommer att läggas vid att öka kunskaperna om och orsakerna till övergrepp mot kvinnor. Syftet är att bättre kunna förebygga dessa övergrepp och öka skyddet för kvinnorna. Även om flera fall av kvinnomisshandel numera kommer till polisens kännedom, finns det fortfarande ett stort lidande i det tysta. Låt mig slutligen nämna ytterligare en fråga som jag tror att det är viktigt att vi politiker är beredda att ta ett gemensamt ansvar för. Jag syftar på kunskapen och informationen om hur problemen verkligen ser ut. Vi har haft en våldsdebatt under lång tid. Den fanns även under det borgerliga regeringsinnehavet och var mycket lik den vi har i dag. I den sista budgetproposition som de borgerliga regeringarna presenterade i början av 1982 togs också gatuvåldet upp. Man påpekade där att även om de fall som inträffar är allvarliga för dem som drabbas, så är risken att bli utsatt mycket liten för de flesta människor. Man framhöll att den oro som många männi = Prot. 1989/90:26 skor hyser för att bli utsatta för våld är något som i sig är ett problem. 15 november 1989 Jag tror att det förtjänar att påpekas att detta faktiskt är något som fortfa== a, rande har giltighet. Herr talman! Det goda samhällets främsta plikt är att värna om medborgarnas liv, frihet och personliga säkerhet. Klarar vi inte att upprätthålla respekten för människors rätt till trygghet och säkerhet i hemmen och på gator och torg urholkas grundvalarna för vårt samhälle. Det råa och nakna våldet är därför allas vår angelägenhet. Om vi skall lyckas hejda våldet, är det nödvändigt att vi gör gemensam sak i de grundläggande frågorna, att vi är varsamma med orden och inte utnyttjar människors upprördhet och oro för kortsiktiga politiska syften.

Herr talman! Vi har från socialdemokratiskt håll i den här debatten varit öppna och resonerande. Vi har talat mycket om moral och personligt ansvar, om föräldraansvaret. Vi har redovisat bristerna i välfärdssamhället, klasskillnaderna. Vi har pekat på behovet av att bryta ned storskaliga, opersonliga lösningar och ersätta dessa med personligt ansvar och engagemang, inte bara ansvar för sig själv, utan det ansvar som kan växa och formas tillsammans med andra, ansvaret för skolan, daghemmet och bostadsområdet. Vi har sagt att det krävs en rad åtgärder i storstadsområdena, åtgärder för att minska segregationen, komma till rätta med orättvisor, åtgärder inom skolan och för fritiden. Det är utomordentligt glädjande att Olof Johansson hade samma utgångspunkt för sitt anförande. Ty vägrar man att inse att djupa ekonomiska klyftor, orättvisor och stora sociala skillnader lägger hinder i vägen för varje framgångsrikt brottsbekämpande når man inga resultat när det gäller att komma till rätta med våld och annan brottslighet. Visst behövs det en rad åtgärder inom det traditionella kriminalpolitiska området. Jag redovisade en del sådana i mitt inledningsanförande. Det behövs snabba ingripanden mot unga lagöverträdare. Justitieutskottet besökte Malmö i förra veckan. Där fungerar samarbetet mellan polis, åklagare och socialtjänst. Där handlägger man ungdomsmålen snabbt. Där kommer reaktionen snabbt med polisförhör och allvarliga samtal mellan den unge och åklagaren i föräldrarnas närvaro. Där finns socialtjänsten med från början. Där förknippas åtalsunderlåtelse med skötsamhetskrav och där ställs krav på att den unge skall göra rätt för sig. Jag tror att en utveckling av åtgärderna för snabba ingripanden mot unga lagöverträdare är mycket viktig i det brottsförebyggande arbetet. Det behövs också en satsning på alternativa påföljder som kontraktsvård och samhällstjänst. Det behövs en ökad satsning på brottsoffren och det behövs fler poliser på gator och torg, särskilt en utbyggnad av kvarterspolisorganisationen. Jag tror också, Olof Johansson, att det är tid att införa ett knivförbud på allmän plats och begränsa antalet vapen i samhället. Det är hög tid att göra det. Till Britta Bjelle vill jag bara säga följande: Jag delar i långa stycken Britta Bjelles syn på den sociala ungdomsvården. Det krävs en rejäl förstärkning 19 av ungdomsvården, särskilt av § 12-hemmen. Finns inte resurser inom den sociala ungdomsvården växer kraven på kriminalvårdsinsatser också när det gäller unga lagöverträdare. Det är ingen framgångsrik väg. Det är i stället genom den sociala ungdomsvårdens insatser vi skall komma till rätta med ungdomar som hamnar på kant i samhället. Ansvaret för att en sådan utbyggnad av den sociala ungdomsvården kommer till stånd delas av kommuner, landsting och stat.

Herr talman! Låt mig först säga till Lars-Erik Lövdén att jag tycker att det var bra att man tog initiativ till den här debatten. Det skall jag framföra mitt tack för. När vi sedan kom till sakfrågorna fanns det åtskilligt i hans anförande som jag har anledning att instämma i, men där fanns också uttryck för det där gamla sättet att tänka som har lett socialdemokratin så fel i de här frågorna. Lars-Erik Lövdén säger att det inte är skillnaden mellan 600 och 1 000 fler poliser som är avgörande för våldsbekämpningen. Det är ju både rätt och fel. Det avgör inte hela frågan, men skillnaden mellan 600 och 1 000 poliser är avgörande på 400 platser en kväll i Stockholm, Malmö eller Göteborg. Det är med den typen av argument och resonemang som socialdemokratin under 15-20 år flytt in i en politik som tyvärr ofta har lett fel. Jag säger det mot bakgrund av att det fanns åtskilligt annat i vad Lars-Erik Lövdén sade som var förnuftigt och tänkvärt och låg väl i linje med vad jag själv och andra, t.ex. Olof Johansson, hade att säga. Så till justitieministern, som i dag kanske inte hade så värst mycket mer att komma med än det vi har hört tidigare. Låt mig först säga att jag i och för sig tycker att både kafferep, konferenser och kommissioner kan ha sitt värde. Men det räcker ju inte, för ut ur detta måste komma någonting konkret. Om ett kafferep bara ger en kommission, så räcker alltså inte det. Kommissionen måste som resultat ge konkreta åtgärder, och de måste komma snabbt. Jag håller helt med om att vi inte kan stå här och säga att det vi gör nu leder omedelbart till att antalet brott går ner och att våldet upphör; så är det inte. Men ju längre vi väntar, desto längre kommer det att ta innan åtgärderna ger effekt. Och att det tar lång tid innan åtgärderna får effekt är ett extra argument för att vi måste handla snabbt, i synnerhet som det finns konkreta förslag. Därför är jag litet besviken över att man inte är beredd att handla snabbare. Det finns dessutom en risk för att regeringen samtidigt vidtar åtgärder som leder åt fel håll. Justitieministern nämnde att man nu skall titta på den automatiska rabatten på fängelsestraffen, men att man i det sammanhanget skall se på straffskalan. I grunden ligger ju därvid ett förslag från fängelsestraffkommitténs politiska majoritet, som går ut på att man i samband med att halvtidsrabatten skall avskaffas halverar straffsatserna. Det finns all anledning att i dag upprepa vad jag har sagt tidigare: Detta är att sända alldeles fel signal om brottsligheten. Om vi avskaffar den där rabatteringen är det utmärkt, men då får vi inte ägna oss åt att sänka straffsatserna i brottsbalken, för det är att ge en signal som kan uppfattas som att vi inte ser så strängt på just den typen av brottslighet. För att göra det möjligt att åtminstone på vissa punkter gå fram snabbare i den här frågan, så att vi inte skall behöva vänta så länge på de resultat som ju faktiskt kan åstadkommas, kommer de moderata representanterna i utskottet att i dag lägga fram ett förslag till ett utskottsinitiativ. Det går ut på att vi inom utskottets ram också skall kunna anordna offentliga utskottsförhör angående många av de frågor vi har diskuterat i dag: Vad ligger bakom ökningen av brottsligheten? Vad ligger bakom våldsutvecklingen? Det innebär också att utskottet bör verka för att straffet för s.k. ordinär misshandel skärps. Utvecklingen har ju inneburit att man har tenderat att se alltför lätt på ordinär misshandel, att man har dömt så milt som det över huvud taget har gått. Utskottet bör också verka för att minimistraffet vid grov misshandel höjs, och att man gör sådana lagändringar att de fall som nu har legat i gränsområdet kan betraktas som grov misshandel. Utskottet bör även se på vad man kan göra när det gäller fängelsestraffen för dem som begår mycket grova — och upprepade — brott av våldskaraktär, men befinner sig i åldersskiktet 18-21 år. Jag tror att det är viktigt att vi, utan att säga att vi nu omedelbart kan råda bot på allt — för det kan vi inte — visar att vi är beredda att vidta åtgärder som snabbt leder i rätt riktning. Det finns konkreta förslag som ligger på riksdagens bord, och dem skall vi alla ta ställning till. Jag hoppas att den debatt som har förts skall leda till att det blir en ökad beredskap att positivt pröva åtgärder som snabbt kan ge effekt och kan ge en signal om att vi menar allvar med allt det vi säger.

Herr talman! Man kan säga att samhällsorganen i Sverige i princip har monopol på att skydda medborgarna. Genom lagstiftning har riksdagen begränsat medborgarnas rätt att själva vidta mer drastiska brottsförebyggande åtgärder. Den enskildes rätt att utöva våld är begränsad, liksom rätten att bilda organisationer för skydd mot brott. Medborgargarden och rätten att beväpna sig är sådant som jag därvid tänker på. Mot bakgrund härav kan hävdas att samhället har tagit på sig det fulla ansvaret för att skydda medborgarna mot brott. En fråga som har ställts i debatten på sistone är om vi från samhällets sida lever upp till detta ansvar. Många av deltagarna i debatten här i dag har talat om ansvar, och det är klart att föräldrarna har det absolut viktigaste ansvaret. Hur många föräldrar är det som, när deras tonåringar är ute, tar reda på var de finns, vilka miljöer de vistas i, och om de är alkoholpåverkade? På en så liten plats som Övertorneå, i mitt län, hittade man en langare som under år försåg mycket unga människor, mellan 13 och 17 år, med alkohol. Det var väldigt många liter som langades på det sättet; ungdomar kunde dricka och begå brott till följd därav. Om föräldrar hade större kontroll på sina barn, skulle detta naturligtvis vara omöjligt. Men man kan inte komma ifrån att vi politiker har ett mycket större ansvar än som framgår av inlägg från regeringens sida när vi talar här. I tre av fyra misshandelsfall är våldsverkaren alkoholpåverkad. Som jag redan tidigare framhållit har Leif Lenke i sin doktorsavhandling visat att i varje fall hälften av alla våldsbrott är alkoholbetingade. Den i särklass viktigaste åtgärden för att minska våldsbrott vore att angripa alkoholkonsumtionen. Tänk om statsrådet hade tillsatt en aktionsgrupp mot alkoholmissbruk i stället för en kommission som skall samla idéer! Hade det blivit en aktionsgrupp mot alkohol, hade det i alla fall funnits en inriktning och målstyrning för gruppens verksamhet, som kanske hade lett till direkta resultat när det gäller våldet i samhället. Vi politiker har ansvar på annat sätt. När vi stiftar lagar, måste lagarna bli användbara för den som skall bruka dem och också ge en signal. Tidigare i dag talade jag om lagstiftningen mot narkotika. Det är en dålig signal som ges i den lagstiftning vi har. Ungdomar blir inte klara över att det är förbjudet för dem att själva bruka alkohol, och polisen har ett dåligt redskap i sin verksamhet. Besöksförbudslagen är ett annat exempel på en dålig lag som regeringen har föreslagit. Men vi har i justitieutskottet i alla fall för avsikt att ändra den. Det finns många fler lagar som borde ge klarare och skarpare regler. Återfall i brott borde resultera i en reaktion. Det skall inte vara så att man kan begå brott utan att det händer någonting. När unga lagöverträdare begår brott, borde det genast hända någonting. Vi borde ha jourdomstolar och reaktioner direkt. Om man talar med socialarbetare och poliser, som faktiskt möter dessa unga brottslingar, finner man att de genomgående anser att reaktionen måste komma nära inpå ett brott för att vederbörande skall förstå att han inte får fortsätta med det här beteendet. Vid samma studiebesök som Lövdén talade om berättade en polisman att han nyligen hade förhört en ”tjuv”. Denna kriminellt belastade person menade att om samhället när han var ung hade reagerat långt tidigare hade han förmodligen inte hamnat på den långa kriminella bana som han nu var inne på. Jag tycker att sett ur politikernas synvinkel har vi ett betydligt större ansvar än vad som ibland framkommer. Det är riktigt att föräldrar, skola, organisationer, domstolar och myndigheter har detta ansvar, men politikerna är de som drar upp riktlinjer och som anvisar vägarna genom den lagstiftning vi har i samhället. Då är också politikerna skyldiga att försöka hitta bra lösningar. Jag tycker faktiskt att det är intressant att höra människor från talarstolen tala om att det är viktigt att polisen är ute på gator och torg och att det behövs kvarterspoliser. I Stockholm — där det vore intressant om det fanns kvarterspoliser — har socialdemokrater och moderater ansett att det inte skall finnas kvarterspoliser. Min uppfattning är att kvarterspolisen är den absolut bästa sociala kontrollen i ett område. Kvarterspolisen vet vilka ungdomar som behöver stöd, och kvarterspolisen kan bryta ett tidigt drogmissbruk genom att ta rätt kontakter. Kvarterspolisen är den som kan vara en trygghet för misshandlade kvinnor och barn. Om det finns något som vi för närvarande borde satsa litet extra på, är det kvarterspoliser och fler synliga poliser. Det skapar trygghet för våra medborgare, och det är vi skyldiga att medverka till.

Herr talman! Som har nämnts här i debatten är det vanligaste våldet ofta gömt och därmed ibland bortglömt. Det är det våld som sker inom hemmets fyra väggar och som ofta drabbar kvinnor och barn allra värst. De ensamstå ende kvinnorna råkar särskilt illa ut. I genomsnitt misshandlas en kvinna till döds varje vecka i vårt land. Det är viktigt att vi inriktar mycket av vår verksamhet på just att svara upp mot det hjälpbehov som kvinnorna har. I akuta krissituationer handlar det om medicinsk vård, skyddat boende och psykologiskt stöd. Där spelar naturligtvis jourverksamheterna en oerhört viktig roll. Det visar ju tillströmningen av nödrop till just dem. Misshandlade kvinnor har också behov av rådgivning och information, bl.a. om aktuell lagstiftning. Många behöver ekonomisk och praktisk hjälp i form av ny bostad och daghemsplats. Naturligtvis måste kvinnor, liksom män, som missbrukar droger få hjälp att komma till rätta med sitt missbruk. Andra exempel på hjälpinsatser är möjligheterna att få ersättning för flyttkostnader, rätt till terapeutisk och medicinsk hjälp. Införande av trygghetslarm är ett annat krav som vi har framfört vid flera tillfällen. Dessutom är det en rättighet och borde vara en självklarhet att kvinnan meddelas när en gärningsman släpps fri från fängelse. De insatser som landets kvinnojourer gör är av allra största värde. Trots många gånger mycket knappa ekonomiska resurser hjälper jourerna utsatta kvinnor i akuta nödsituationer. Det ideella arbete som kvinnorjourerna, och mansjourer, utför måste lönas bättre. Lagen om besöksförbud har nämnts. Den behöver också skärpas. Jag uppfattar justitieministern så, att sådana skärpningar kommer. Straffskalan behöver skärpas. Beslut om besöksförbud måste meddelas skyndsamt. Lokala polismyndigheter måste informeras. Det kan synas vara praktiska och små åtgärder, men de är oerhört viktiga i det enskilda fallet. Till bilden av de dolda överfallen, misshandeln och våldet hör övergrepp mot skyddslösa barn. Det handlar då ofta om sexuella övergrepp. Anmälningarna har ökat oerhört mycket under senare tid. Här är det också viktigt att tillgodose personalens behov av utbildning och information så att de kan klara detta svåra arbete att ta emot dessa problem i den akuta situationen. Få situationer är svårare än dessa och personalen är värd allt stöd. Våldsmännen måste straffas, men de behöver vård t.ex. i form av psykoterapi inom kriminalvårdens ram. Det pågår en försöksverksamhet, och den verksamheten måste utökas. Risken är ju annars att inget rejält hänt när våldsmännen har avtjänat sina straff och kommer ut igen och skall försöka anpassa sig till ett normalt liv. Kvinnors och barns skyddsbehov måste alltid gå i första hand, och vi måste bli mer uppmärksamma på det gömda och därför alltför bortglömda våldet. Låt mig kort instämma i några av de saker som har nämnts här. Britta Bjelles plädering för kvarterspoliser, inte minst i våra storstäder, är gammal centerpolitik. Vi förstår inte varför vi just här skall degradera, eller snarare deklassera, kvarterspolisens arbete. De poliser som verkar i den sociala verkligheten nära människorna är de som betyder mest för att skapa trygghet och förebygga brott. Det är människor av kött och blod som behöver visa sig i den sociala verkligheten, och det är därför vi behöver kvarterspoliser. Det finns ibland en märklig motsättning i debatten. Det fanns tendenser till det även i justititieministerns anförande, men jag hoppas att jag missuppfattade henne. Medkänsla, inlevelseförmåga i människors olika sociala förhållanden, och prioritering av det förebyggande arbetet, som justititeminis tern så riktigt säger, är viktiga ingredienser i all samhällsplanering. Men varför ställa detta i motsatsförhållande till s.k. repressiva åtgärder? De behövs ju, eftersom situationen är akut och eftersom vi i någon mening har misslyckats. Då skall man inte ställa denna långsiktiga samhällsplaneringsuppgift mot det akuta behovet av att människor skall känna trygghet och att vi måste reagera snabbt mot våld i samhället. Det är en felaktig utgångspunkt. Det behövs både förebyggande och reagerande åtgärder för att vi skall komma till rätta med situationen.

Herr talman! Det är massmedia som sätter de stora frågorna på vår dagordning. I och för sig är väl det inte något fel. Resultatet kan bli att debatten förs på massmedias villkor och efter de ramar som massmedia har satt upp. Men så har det inte riktigt varit i dag glädjande nog. De flesta deltagare i debatten har tagit upp flera sidor av våldet än det som har speglats i massmedia. Debatten har inte heller följt riktigt samma gamla mönster som är vanligt i dessa frågor. Det är egentligen bara Carl Bildt och moderaterna som är pålitliga i debatten. Carl Bildt framhärdar i sin syn på ungdomen. Han säger ”ungdom”, och därefter är det normlöshet, problem och hårdare tag. Jag blir orolig när jag hör Carl Bildt. Kan det vara hans eget ungdomsförbund som har gett honom den mörka synen på ungdomar? Har moderaterna och kanske en del andra glömt bort att det faktiskt finns 1 miljon skötsamma, trevliga och duktiga ungdomar i vårt land? Det är ungdomar som studerar och jobbar och därutöver engagerar sig i rörelser för en bättre miljö och för fred och mot våld. Moderaterna måste väl ändå också komma ihåg det perspektivet? Men nu för ni debatten på ett sådant sätt att ni hjälper till i den här synen. En ung människa som man ser på gatan, kan det vara en våldsverkare? Visst är det viktigt att samhället reagerar snabbt när ungdomar eller andra spårar ur. Det är viktigt, men det viktigaste måste väl ändå vara vad som händer efteråt när samhället har reagerat. Ökad inlåsning har aldrig haft någon effekt på brottsnivån i det här samhället. Det finns inget land som kan visa belägg för att det skulle finnas ett sådant samband. Det finns heller inget samband mellan ökad och längre förvaring och återfallsbrottsbenägenheten. Det måste väl ändå vara så, att de åtgärder som vi föreslår skall syfta till att minska brottsligheten? De krav som nu ställs på längre och hårdare straff är egentligen inget annan än uttryck för samma oförmåga som våldet. Jag vill säga att jag tycker att regeringens företrädare har sagt många bra saker i dag, men jag blir litet orolig när regeringens företrädare räknar upp sitt åtgärdsprogram. Jag konstaterar alltså att det innehåller fler åtgärder som handlar om ökad repression än om förebyggande åtgärder. För våld och vedergällning är lika primitiva reaktioner. Vi måste visa att våld kan bekämpas med andra medel. Det är inte alltid som det blir några konkreta resultat av en sådan här särskild debatt i kammaren. Men om vi nu ändå får ett konkret resultat, dvs. att vi tar krafttag mot kvinnomisshandeln och våldet i hemmen, då tror jag att vi har kommit en bit på väg. Det är så att familjen har stor betydelse för — Prot. 1989/90:26 våra ungdomars normer. 15 november 1989 Det behövs inte bara forskning, jag tycker att man kan använda llitetsut. AA förnuft också. Vi kan ju lätt föreställa oss vilken uppfattning barn och ungdomar får om våldet som konfliktlösningsmetod om de sedan de varit små sett sina pappor slå mammorna och kanske även blivit slagna själva. Det är oerhört viktigt att vi börjar på den nivån. Det är oerhört viktigt att vi får bort den mytbildning som fortfarande finns i samhället om kvinnomisshandeln, nämligen att det är en särskild sorts kvinnor som blir slagna av sina män och att det är förnedrande att vara en sådan kvinna. Så länge den synen kvarstår i samhället kommer vi kvinnor att hålla tyst om att vi har blivit slagna av våra män. Det är de attityderna som måste ändras.

Herr talman! I mitt förra inlägg redovisade jag mina åsikter om varför vi fått en sådan brottsoch våldsutveckling i Sverige. Jag noterade i detta sammanhang att ingen protesterade mot denna beskrivning. Kan vi bli överens om orsakerna, så kan vi också notera att vi alla sitter på de anklagades bänk, eftersom vi sagt ja till den utveckling som vi beklagar oss så mycket över nu därför att vi inte förutsåg resultatet. Till dem som känner sig oskyldigt anklagade — och därmed inte vill anse sig medskyldiga till utvecklingen — vill jag endast säga, att jag känner ingen människa som inte tagit hem ett block eller en penna från jobbet, eller som aldrig kört för fort osv. Vi är alla mer eller mindre delaktiga i denna process, eftersom vi anammat att leva på detta sätt. Jag påstår att det är vårt gemensamma ansvar, om våra barn eller vår miljö mår dåligt. Det går inte att peka ut ett specifikt parti som huvudansvarigt. Inte ens ett specifikt land eller system kan pekas ut, eftersom våld och droger visar sig överallt i världen, såväl i öst som i väst. Det finns således ingen som behöver känna sig mer skyldig, eller oskyldig, än andra. Man kan inte klandra dårar för att de inte begrep bättre. Men låt mig konstatera, att den eller de dårar som nu utvecklat sina förståndsgåvor — och därmed fått insikt i de rätta sambanden i utvecklingen — men som ändå fortsätter på den inslagna vägen mot det kollektiva självmordet, är mer kriminella än de våldsverkare som vi egentligen diskuterar i dag. Situationen ser måhända hopplös ut för många av de människor som i dag lägger ner ett fantastiskt och uppoffrande jobb inom det sociala, fritid, skola, polis, kriminalvård, m.fl. ställen. Men till dessa vill jag säga att det också finns många och positiva tecken inför framtiden, som väger upp en del av bekymren, och fler blir det successivt. Bara detta att vi står här och debatterar våldet i dag, att våldet diskuteras på gator och i hem, ja att folk över huvud taget börjar reagera, är ett mycket stort och glädjande hälsoteken. 25 Föreningar och organisationer såsom mans-, kvinnooch brottsofferjourerna bildas av ideella krafter för att ge spontan hjälp till medmänniskor i nöd. Samma sak gäller jourhavande präst och jourhavande medmänniska. Detsamma gäller föreningar som den tidigare nämnda Våga värna varandra, Non Fighting Generation osv., som ideellt vill utveckla grannsamverkan, återuppliva det personliga kuraget, visa upp goda föredömen och bekämpa våldet. Allt detta är positiva företeelser, som visar att det finns folk som bryr sig och att de blir allt fler. Men vi får akta oss för de extrema åsikterna, som lätt leder till att medborgargarden, rasism, invandrarfientlighet, religionsförtryck och liknande företeelser uppstår. De är alla uppkomna ur omogenhet och snedvridna ideal och måste bearbetas utifrån detta också, dvs. genom upplysning, bra förebilder och tålamod. Jag vill gå lite djupare in i debatten, när det gäller åtgärder som beslutsfattare på alla nivåer kan — och skall — vidtaga för att starta ökningen av arbetet mot våldet. Låt oss först och främst konstatera, att alldeles oavsett om vi talar om brottsoffer eller gärningsmän, så talar vi om medmänniskor i nöd, och våra åsikter och åtgärder skall ses i det ljuset. Eftersom miljöpartiet de grönas och min åsikt är att politikeryrket — liksom exempelvis läkaroch prästyrkena — bör vara ett kall, så innebär detta att vi också anser att var och en inom dessa jobb bör ha tagit jobbet för att vederbörande har en vilja att hjälpa och tjäna sina medmänniskor. Detta i sin tur innebär, att eftersom vi talar om människor i nöd, så borde alla politiska låsningar och taktiska utspel vara förbjudna, när vi diskuterar dessa problem. I stället borde vi visa upp en politisk vilja till samarbete av sällan skådat sort, och jag vill därför rikta en maning till alla här deltagande debattörer: Eftersom denna fråga — liksom livsmiljön för våra barn och barnbarn — är av samhällsavgörande dignitet, så vill jag rikta maningen till samtliga partier att samverka — helst öppet och officiellt — för att nå snabba och positiva lösningar. Inför sittande auditorium och närvarande journalister "hoppas jag att få svar från samtliga debattörer i nästa replikomgång på denna Praktiska åtgärder måste vidtas för att få snabba resultat. Ja, på alla nivåer bör medel och resurser friställas för centrala och lokala experiment när det gäller att nå och åtgärda de inblandade på skilda sätt. Olika behov kan finnas på olika ställen. Vi har såväl glesbygd som storstadsbygd. Det finns duktigt folk och goda projekterfarenheter ute i landet, som vi bör ta vara på, göra kända och sprida. Det viktiga är inte att ta hämnd och kriminalisera, utan i stället är det viktiga att samhället och omgivningen reagerar snabbt och gärna drastiskt, för att markera att vi inte tolererar saker som våld, vandalisering eller annan brottslighet. Men när jag talar om åtgärder, vård och rehabilitering, är det viktigt att framhålla att det inte handlar om ett återfall i 60-talets flummiga psykoanalytiska vad-det-är-synd-om-dig-metoder. Det handlar i stället om att kartlägga vad som gått snett och vilka spår detta kan ha satt hos den in blandade och därefter bearbeta detta och ställa krav på vederbörandes medverkan och ansvarstagande. Var och en har ansvar för sitt eget liv och dess utveckling. Ställer en gärningsman inte upp på att ta ansvar för sitt eget liv, ja, då börjar vi tala om straff i stället. Herr talman! Vi har anledning att vara stolta över vår ungdom, även om det inte alltid låter så i debatten. De flesta är fantastiska. Vi talar här om resten. Även för dessa finns det gott hopp. Det handlar om att vi måste samla oss. Det handlar om att vi skall lära oss att förstå samhället, oss själva och dem. Sedan skall vi hjälpas åt att lösa problemen. Jag ser positivt på möjligheterna. Jag ser positivt på viljan att skapa en god framtid.

Herr talman! Det här är en glädjande debatt. Den har visat vilken stor enighet som trots allt fortfarande råder i huvuddragen när det gäller att bekämpa våld och brottslighet. Den visar att det finns en gemensam insikt om de sociala villkorens betydelse och betydelsen av samhällsbyggande i stort. Men visst har insatser hos rättsväsendet betydelse. Det är därför, Olof Johansson, som jag här har redovisat en rad åtgärder som redan har vidtagits eller är på gång när det gäller att förbättra rättssystemets aktionsmönster. Jag vill däremot inte lura någon att tro att just de åtgärderna ger snabba effekter. Repressiva åtgärder är inte snabbare än de förebyggande. Därvidlag är det inte så, Olof Johansson, att vi måste välja repressiviteten framför de förebyggande åtgärderna. Båda behövs, men båda ger långsiktiga effekter. Olof Johansson ställde en fråga till mig om en folkkampanj mot våldet. Jag tycker att vi redan ser en sådan. Det engagemang som många människor och många organisationer visat är totalt sett en folkkampanj. Jag vill inte gärna se att vi tar bort uppmärksamheten från den mångfald och det engagemang som finns genom en särskild åtgärd som kallas folkkampanj. Jag tror vi skall stödja de aktiviteter som pågår ute i landet och som vill växa sig starka. Det råder alltså en bred enighet i grundläggande frågor. Låt mig erinra om att en hel del hände på det kriminalpolitiska området under det borgerliga regeringsinnehavet 1976-1982. Då liksom tidigare kunde också reformer till största delen genomföras under bred politisk enighet. Det torde fortfarande vara möjligt att göra det; jag undantar möjligtvis moderaterna. När Carl Bildt talar om det gamla sättet att tänka som lett socialdemokraterna fel, förmodar jag att han avser det tänkande som har tagit sig uttryck i en bred politisk enighet i kriminalpolitiska frågor. De kanske viktigaste reformerna under det borgerliga regeringsinnehavet var att påföljderna ungdomsfängelse och internering avskaffades. Man införde då regler som gav ökade möjligheter till åtalsunderlåtelse. Nu vill moderaterna att vi skall skärpa straffen även i de fall där riksdagen nyligen har beslutat om straffskärpningar. Nu vill moderaterna att vi skall ta bort möjligheterna till åtalsunderlåtelse. Men den kanske viktigaste reformen var att de borgerliga regeringarna tillsatte fängelsestraffkommittén och frivårdskommittén. Arbetet i de här kommittéerna har till stor del dominerat det kriminalpolitiska arbetet även efter 1982. De direktiv som kommittéerna fick av de borgerliga regeringarna är därför bland de viktigaste kriminalpolitiska dokumenten under de senaste två decennierna. Låt mig citera från fängelsestraffkommitténs direktiv: ”Enligt min uppfattning är det sålunda väsentligt att fullfölja den linje i det kriminalpolitiska utvecklingsarbetet som går ut på att minska användningen av frihetsberövande påföljder och avkorta längden på de frihetsberövanden som ändå måste göras av allmänpreventiva skäl.” Detta är taget ur kommitténs ursprungliga direktiv, som beslöts när Sven Romanus var justitieminister. År 1981 fick kommittén tilläggsdirektiv. Justitieminister då var moderaten Håkan Winberg, och så här lät det den gången: ”Detta är enligt min mening en fråga av grundläggande betydelse, och det angivna uttalandet bör självfallet fortfarande vara vägledande för kommitténs arbete.” Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om hur långt de ambitioner som kommer till uttryck i direktiven och sedan i kommitténs förslag är möjliga att förverkliga. Bl.a. när det gäller våldsbrott har den socialdemokratiska regeringen ansett att det varit påkallat med en skärpt bedömning och därför påkallat och fått genomförd en ändring av kriterierna för när ett misshandelsbrott skall bedömas som grovt. Men det är ändå en våldsam skillnad mellan den grundsyn som ligger bakom direktiven och en uppfattning enligt vilken mer eller längre inlåsning skulle vara en kungsväg till en bättre kriminalpolitik eller minskad brottslighet. Jag har redan tidigare sagt att jag tycker att det folkliga engagemanget mot våldet är något glädjande och hoppfullt, men det får inte dölja att det i kölvattnet också dyker upp otäcka strömningar, som vi gemensamt bör markera vårt avstånd till. Vad jag avser är den råa repressiviteten och det primitiva hämndoch vedergällningstänkandet. Vi bör akta oss för att i populistiskt nit ge näring åt föreställningar av det slaget. Vi måste vara beredda att försvara en rationell kriminalpolitik på humanitär grund. Vi måste våga säga ifrån, att omtanken om offren inte kan tillgodoses genom hårdare straff eller sämre förhållanden i fängelserna. Ohämmad repressivitet i många länder skrämmer. Jag skulle önska att Carl Bildt ville ta ett samtal med sin företrädare, Jarl Hjalmarson, i frågor där denne hade mycket stor kunskap och stora insikter. Till Britta Bjelle vill jag säga att en aktionsgrupp mot alkohol redan finns. Den senaste som tillsattes är Athenagruppen, och dess målsättning är som jag nämnde att minska alkoholkonsumtionen med 25 20. Den riktar sig framför allt mot ungdomar. Britta Bjelle säger att vi har en passiv hantering av de unga lagöverträdarna. Ändå tror jag att det av de exempel som jag tidigare nämnde framgår att det är få områden där så mycket har hänt under senare tid och där så mycket är på gång som när det gäller de unga lagöverträdarna. Det finns en bred enighet om vilka nya vägar vi bör pröva när det gäller hanteringen av de unga. Besöksförbudslagen nämner Britta Bjelle som exempel på en dålig lag. Jag vill bara erinra om vad rikspolisstyrelsen anser om besöksförbudslagen, vad brottsförebyggande rådet gör och vad nu senast lagrådet har ansett om ändringar av besöksförbudslagen.

Herr talman! När vi socialdemokrater hävdar att det är en kombination av grundläggande förändringar i samhället och en utveckling av kriminalpolitiken som behövs, när vi socialdemokrater öppet resonerar om välfärdssamhällets brister och om utslagning och utanförstående, då säger Carl Bildt att detta är uttryck för ett gammalt sätt att tänka! Men, Carl Bildt, det är ni som sitter kvar i det förgångna! Ni pratar aldrig om sociala skillnader, orättvisor, klyftor, utslagning och segregation. Det är som om ni inte ser problemen. På det viset är ni pålitliga, för detta har ni aldrig pratat om. Ni ägnar er bara åt det vanliga, ensidiga budskapet om hårdare tag och skärpta straff. Jag tycker det är beklämmande att moderaterna på det tydliga sättet markerar ut sig i den kriminalpolitiska debatten — samtidigt som jag naturligtvis tycker det är positivt att det för övrigt tycks råda en ganska bred enighet om att det inte är ensidiga kriminalpolitiska, repressiva åtgärder som behövs för att få bukt med brottsligheten. Ytterligare några kommentarer till Carl Bildts inlägg: Jag hade tillfälle att sitta med i fängelsestraffkommittén under de sju åtta år kommittén arbetade. Vi arbetade efter direktiv som skrevs av borgerliga regeringar och borgerliga justitieministrar. Sven Romanus och Håkan Winberg skrev direktiven till fängelsestraffkommittén — och dessa gick uttryckligen ut på att åstadkomma en minskning av användandet av fängelsestraff. Det var också så, Carl Bildt, att även de moderata ledamöterna i fängelsestraffkommittén förespråkade en straffskaleöversyn — låt vara att man hade olika uppfattningar om enskilda brott och en annan syn på den villkorliga frigivningen. Det går att konstatera att de tre borgerliga regeringarna stod fast vid 1973 års kriminalvårdsreform och att man även hade målsättningen att åstadkomma en minskning av användningen av det traditionella fängelsestraffet. Låt mig, herr talman, avslutningsvis i denna debatt säga några ord om dagens ungdomsgeneration. Vi dömer så lätt ut dagens ungdomar. Vi talar om dem i förklenande ordalag. Men dagens ungdomsgeneration förtjänar inte att dras över en och samma kam. I stället är det som det alltid har varit: det är de unga som upprörs mest över orättvisor, förtryck och ofrihet. Dagens ungdom är inte likgiltig inför framtiden och inför otryggheten och våldet i samhället. Den vissheten måste vi bygga på. Vi måste ge ungdomen en rimlig chans och riktiga resurser. Ett samhälle, som inte accepterar utan på alla sätt bekämpar arbetslöshet och social utslagning och som tar ungdomarna på allvar, utgör den nödvändiga grunden för arbetet med att komma till rätta med våldet i samhället.

Herr talman! Jag måste medge att jag inte blev riktigt klok på om justitieministern och Lars-Erik Lövdén anser att vi är sams eller anser att vi är osams. Å ena sidan säger de att vi har varit så väldigt sams om allting, men å andra sidan säger de att moderaterna mäler sig ut och står för en radikalt annorlunda syn på kriminalvårdspolitiken. En harmonisering av budskapet skulle göra det enklare att föra debatten på denna punkt. Konkret till Lars-Erik Lövdén: Att bara spela ner betydelsen av 400 poliser är gammalt tänkande. Den typen av formuleringar har lett socialdemokratin in i problem. All erfarenhet visar nämligen att står det en polis där, dämpar det brottsligheten. Står det en kväll 400 färre poliser på platser runt om i Sverige, är sannolikheten för att där begås ett brott större. Den gamla politiken leder faktiskt alldeles fel. Så till vad som faktiskt har inträffat, om vi nu skall föra en retroaktiv debatt. Efter regeringsskiftet 1982 drev socialdemokraterna i denna kammare igenom två enligt min mening alldeles felaktiga beslut: den automatiska halvtidsrabatten på de flesta fängelsestraff och den dramatiska nedskärningen av polisutbildningen. Sent omsider har även socialdemokraterna insett att dessa beslut var felaktiga och börjar nu göra mer eller mindre tydliga politiska omvärderingar. Det är bra, men kom ihåg: Vi kommer under en stor del av 1990-talet att få leva med konsekvenserna av en politik, som också ni själva nu inser var felaktig. Jag skulle vilja säga till justitieministern att jag, trots alla dessa historiska utflykter, inte blev riktigt klok på hur regeringen avser att hantera förslaget från fängelsestraffkommittén. Där skall man nu göra halvt om — en vanlig socialdemokratisk politik numera — och avskaffa den automatiska rabatten. Skall man då justera ner straffsatserna eller hur blir det egentligen med detta? På denna punkt vill nog många ha besked. Kort till Britta Bjelle om kvarterspoliserna, en verksamhet som vi moderater har jobbat för i decennier. Situationen i Stockholm är ju akut. Det viktigaste just nu är att se till att polisen verkligen kommer, om misshandel pågår och man larmar polisen. Detta har prioritet nr 1 i en akut situation, där regeringen har sett till att det saknas inte 400 utan närmare 1000 poliser för att fylla den organisation som vi har varit överens om. Jag hoppas att vi skall kunna få resurser till en fungerande kvarterspolisorganisation. Det skulle betyda oerhört mycket. Bara en sak som Marg6ö Ingvardsson sade håller jag med om: vi moderater är ganska pålitliga när det gäller denna typ av frågor.

Herr talman! Jag börjar med Carl Bildt. Det är klart att man i Stockholm kan säga att man där inte skall minska på utryckningspersonalen, så att det inte finns resurser när någon ringer. Men man kan minska på den personal som sitter bakom skrivborden, om man vill prioritera kvarterspolisen. Det ville moderaterna i Stockholm inte göra, och det är därför tacknämligt att få höra att moderaterna nu uppenbarligen har en annan inställning när det gäller kvarterspolisen. Carl Bildt har nu i tre inlägg talat om vad man kan göra bl.a. när det gäller våldsbrotten, men han har inte i något inlägg talat om alkoholens betydelse för brottsutvecklingen. Det är alldeles uppenbart att det är på det området någonting måste göras. Jag kan här även vända mig till regeringen; konkreta förslag för att minska alkoholkonsumtionen har inte förts fram. Jag satt i går kväll och tittade på statistik. Från 1984 har alkoholkonsum tionen hos unga människor ökat med 30 20. Det syntes inte på kurvorna någon avtagande tendens. Det räcker därför uppenbarligen inte med att Athena, aktionsgruppen för minskning av alkoholkonsumtionen hos unga, om man nu vill att ungdomar skall dricka mindre alkohol. När det gäller frågan om vad man skall göra för de unga säger statsrådet Laila Freivalds att regeringen vidtagit åtgärder och att det händer mycket på detta område. Vad vi vet är t.ex. att 500 ungdomar, för vilka det föreligger ansökningar om vård på § 12-hem, inte kan omhändertas. De drar omkring i staden, och de begår fler brott. Vi måste väl ändå göra någonting åt dessa ungdomar. Laila Freivalds anser tydligen att besöksförbudslagen är utmärkt. Jag utgår ifrån att det är meningen att socialdemokraterna i justitieutskottet skall reservera sig när vi föreslår att den lagen skall skärpas. Besöksförbudslagen är i dag sådan att en man som trakasserar en kvinna på hennes arbetsplats eller i hennes hem av polisen blir utlyft på staden. Sedan går mannen tillbaka till kvinnan och blir på nytt utlyft, osv. En lagstiftning som inte är sådan att man faktiskt kan sätta stopp för detta har ingen effekt. Avslutningsvis vill jag notera att det måste vara en historisk händelse i den här kammaren när en socialdemokratisk minister åberopar de borgerliga åren och söker stöd i dessa. Det tackar vi för.

Herr talman! Det kan ibland finnas anledning att konfrontera uttalanden från olika politikområden med varandra. Det är i varje fall en ganska nyttig sysselsättning. Det handlar t.ex. om behovet av att ta bättre vara på varandra. Samtidigt talar vi om dynamiska effekter av skattepolitiken, som om alla skulle kunna göra större arbetsinsatser och därmed vara borta mer från sina barn och ungdomar. Jag tror att denna debatt är farlig om den förs generellt. Barn och ungdom måste få både stöd och trygghet i hemmet och förutsättningar att skapa egna fora för musik, dans, idrott och många andra ungdomsaktiviteter. Därför måste stödet till barnoch ungdomsorganisationer utökas i stället för att urholkas. Skolan måste vid sidan av föräldrarna svara för fostran och ges resurser att klara den uppgiften. Därför är små klasser och läraren som får både lön och erkänsla viktiga. Barn som lever i social snålblåst måste få stöd, och vi måste ta barnens tidiga signaler med aggressivitet, hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter på allvar. Vi vet från de beteendevetenskapliga områdena att detta är viktigt, att våldsverkare kan växa fram i alla familjer men att vissa barn har särskilt dåliga odds. Att försöka reagera tidigt i det här avseendet är bra mycket bättre än att ha den krissituation att hantera som har nämnts tidigare i debatten om svårigheterna att över huvud taget få plats på de s.k. § 12-hemmen. Alkoholen har funnits med i den här debatten som grund för ökad kriminalitet, och det är oerhört viktigt att inse sambandet. Det finns undersökningar från sen tid som tydligt visar på detta samband. Kriminologen Leif Lenke har ju framlagt en avhandling som slagit fast att spriten i allra högsta grad styr våldet i vårt samhälle. Studien visar bl.a. alkoholkonsumtionens utveckling och att av de gärningsmän som under 70-talet begick våldsbrott med dödlig utgång mot kvinnor var 80 20 akut påverkade, oftast av alkohol. Det här innebär att vi måste satsa mer på förebyggande åtgärder i alkoholpolitiken. Utskänkningstillstånd skall ges utifrån alkoholpolitiska och inte kommersiella utgångspunkter, och det krävs en fortsatt skärpt alkoholbeskattning. Narkotikan tillhör naturligtvis samma kategori. Det gäller att förebygga så långt det över huvud taget är möjligt, att rensa upp i narkotikaträsket, att ge de resurser som krävs till polisen, att ge de resurser som krävs till tullen för att klara den uppgiften. Låt mig säga att i den öppenhet och ärlighet som finns här tycker jag att det finns anledning att nämna hur viktigt det är att vi kräver av lagöverträdare att de är beredda att konfronteras med sitt offer. Och allra sist: Ekonomin är alltid en restriktion. Vi vet alla att det pågår förhandlingar i regeringskansliet. Justitieministern har en utomordentligt privilegierad ställning, för hon vet att när hon kräver ökade resurser på sitt område har hon ett mycket brett stöd här i riksdagen för detta. Tala gärna om det för finansdepartementet!

Herr talman! Carl Bildt är ju en erfaren politiker, och jag trodde att han skulle ta chansen i sin replik att säga åtminstone några positiva ord om ungdomar. Men det gjorde han inte. Hans syn på ungdomen förblir mörk. Och moderaternas viktigaste förslag för att få ner brottsligheten är att vi skall låsa in fler ungdomar och hålla dem inlåsta längre, och vi skall ha möjlighet att låsa in dem från en mycket tidigare ålder än vad som är möjligt i dag.

Flera talar här i dag om de sociala villkorens betydelse i det förebyggande arbetet. Men inser ni då inte vilken oerhörd betydelse det har att kommunerna i Stockholmsområdet och runt om har blivit av med så mycket pengar på den förda politiken att de har tvingats stänga fritidsgårdar? Och inser ni inte att om det inte finns något vettigt att göra för ungdomarna där de hör hemma, blir effekten att de åker in till Stockholm och håller sig på gatorna? De har inte pengar att gå på de lokaler som kanske skulle släppa in ungdomar. Så är det. Vi har talat om många känsloladdade områden i dag när det gällt våldsbrottsligheten. Vi har hoppat över ett väldigt känsloladdat område, och det är frågan om invandrarnas del i brottsligheten. Uppgifter om att män med invandrarbakgrund är överrepresenterade i våldtäktsanmälningar och våldsbrottslighet får inte tystas ner. Om den debatten inte tillåts, underblåser vi rasism och främlingsfientlighet, och det är allra minst invandrarna betjänta av. Vi underblåser också rasim om vi tillämpar våra lagar på ett sätt för svenskar och på ett annat sätt för invandrare. Brottsförebyggande rådet skall nu göra en stor undersökning om invandrarnas kriminalitet och invandrare = Prot. 1989/90:26 som brottsoffer, och jag vill avslutningsvis säga att det är oerhört viktigt att 15 november 1989 BRÅ får tillräckligt med pengar till den undersökningen för att den skall AA kunna ske på ett seriöst sätt, så att vi får alla fakta på bordet. Det är oerhört viktigt just nu i den här debatten, och det är viktigt att det sker i nära samarbete med invandrarnas organisationer.

Herr talman! I detta sista pass vill jag säga att min känsla för anhöriga till de avlidna offren är mycket stark. Medkänslan med offer som överlevt men som är skadade är lika stark. Våld måste bekämpas var än det dyker upp, i alla dess former. I dagens tidningar finns ett upprop om att politikerna bör ge sig ut på stan på Lucianatten. I miljöpartiet hade vi redan diskuterat den frågan, och de som kan går ut, däribland jag själv. Glesbygd kan jag efter åtta år som ungdomsgårdsföreståndare, men storstadserfarenheterna behöver fräschas upp. Jag vill också tala om att jag gladdes åt Olof Johanssons konstaterande om storskalighetens avigsidor. Jag är helt med om detta konstaterande. Britta Bjelles upprop om tandlösheten i lagen om eget narkotikabruk kan kanske vara ett samarbetsprojekt i riksdagen. Att det behövs straffskärpning i en del fall tycker även vi. En kommission för stöd åt lokala inititiativ och organisationer är bra, Laila Freivalds! Det vill jag säga, eftersom ingen annan har sagt det. Alla initiativ som kan påverka utvecklingen är välkomna. Carl Bildt skall jag inte ge mig på. Det gör alla andra, och jag gillar fair play även i riksdagen. Det kan bli övervåld annars. Det handlar om normer. Men jag noterade, till sist, att ingen svarade på uppropet om gränslöst partisamarbete i de viktiga frågorna om våldet. Jag beklagar att politik tydligen alltid är politik.

Herr talman! Innan jag säger några slutord: Carl Bildt höjer rösten. Är det för att dölja den stora skillnaden mellan vad moderaterna säger i dag och vad de sade i regeringsställning? Britta Bjelle kräver i sina inlägg resultat av åtgärder som har vidtagits av en aktionsgrupp efter att ha blivit tillsatt vid årsskiftet. Britta Bjelle vill se resultat av de nya reglerna för statsbidrag som har avtalats i juni i år. Det är precis det vi inte kan begära. Däremot kan vi begära att § 12-hemmen, som är en kommunal och landstingskommunal angelägenhet, inrättas i den utsträckning som behövs. Det sker inte i alla kommuner där det behöver göras. Det finns åtskilliga exempel på att folkpartiet har motsatt sig inrättandet av sådana hem. Framgångsrika åtgärder mot brott, även våldsbrott, förutsätter en politisk helhetssyn. Det handlar om att skapa och vidmakthålla ett samhälle som präglas av rättvisa och solidaritet. Ju större klyftor vi har i samhället, desto större blir avståndet mellan människor. Det leder i sin tur till mindre förståelse för andra människor och deras olikheter. Min inställning är att det inte 33 finns något som är så bra att det inte kan förbättras. Alla goda krafter måste få en chans att medverka, och alla goda idéer måste lyftas fram. Svenska folket kräver av oss politiker att vi lägger det som många uppfattar som politiskt käbbel åt sidan och i stället agerar i så stor enighet som det över huvud taget är möjligt. På det kriminalpolitiska området är det en tradition i riksdagen att stor och bred enighet kan nås när det gäller åtgärder. Den här debatten har visat att det fortfarande finns en möjlighet att driva det fortsatta arbetet med att bekämpa våldet i samhället med stor politisk enighet. Jag gläder mig åt det. Det underlättar mitt arbete som justitieminister.

Fru talman! Drogmissbruk är otvivelaktigt vår tids största sociala pro 15 november 1989 blem. Under en följd av år har missbruket ökat. Som ett resultatavdettahar GG kravet på resoluta motåtgärder vuxit i styrka. Vi vet egentligen inte exakt hur stort problemet är. Att kostnaderna för skadorna uppgår till mångmiljardbelopp är emellertid alldeles odiskutabelt. Minst 40 96 av alla platser inom den psykiatriska vården och 20 26 av platserna inom akutsjukvården beräknas upptas av patienter med drogrelaterade sjukdomar. Men inte heller detta vet vi med någon absolut säkerhet. Vi vet att antalet grova våldsbrott ökar år efter år. Det är ett problem som inte minst aktualiserats denna höst, och sambandet mellan brottslighet och drogmissbruk är fullständigt uppenbart. Forskare anser att åtminstone tre av fyra våldsbrott på något sätt kan härledas just till drogmissbruk. Men det är ändå hela tiden familjerna som får ta de största smällarna. Det finns i dag minst 300000 missbrukare i Sverige. Runt dessa lever en miljon människor — hustrur, män, barn, syskon och andra — för vilka allt tal om en social välfärd närmast är att likna vid ett hån. Det är alltid barnen som är de mest utsatta i missbrukarhemmen. Mer än 100 000 barn lever i sådana missbrukarhem, och deras situation har försämrats alltmer i takt med att inte minst antalet alkoholskadade kvinnor ökat. Det finns en stor grupp alkoholmissbrukare som ingen talar om och som inte heller låter sig talas om. Det är alla s.k. dolda missbrukare. Det är människor som många gånger finns i familjer som utåt sett är socialt väletablerade och som därför på många sätt lyckas dölja sitt missbruk. Just i sådana familjer är barnens situation särskilt svår. Men det är också i sådana sammanhang som missbruket kan gå att häva, eftersom det för dessa människor ofta finns ett socialt nätverk i form av ett arbete, en stödjande familj och mycket annat. Det är ändå mycket ofta en tidsfråga hur länge den situationen kan bestå. Det är viktigt att regeringen, och andra också för den delen, med det snaraste tar initiativ till en omfattande vetenskaplig kartläggning av olika former av drogmissbruks medicinska, ekonomiska och sociala konsekvenser och att barnens situation i ett missbrukarhem därvid särskilt uppmärksammas. Det är naturligtvis diskutabelt om Systembolagets statistik ger något mått på konsumtionen. I denna ingår ju inte hembränning, smuggling, turistimport och snabbvinstillverkning. Men enligt denna statistik hade vi en gynnsam utveckling mot slutet av 1970-talet. Totalkonsumtionen sjönk med i storleksordningen 20 96. Under 80-talet har kurvan planat ut. Dessutom har konsumtionen under de senaste åren ökat tämligen kraftigt i vissa fall. Denna ökning har under dessa år varit särskilt märkbar bland kvinnor och ungdomar. Det vi också vet i dag är att de svåra medicinska och sociala skadorna av alkoholmissbruk ligger kvar på en oförändrat hög och helt oacceptabel nivå. Vi har förmodligen ingen möjlighet att komma till rätta med dessa svåra medicinska och sociala alkoholskador utan att skaffa oss alkoholpolitiska instrument som riktar sig direkt mot storförbrukarna. Och då gäller det de 10 90 av befolkningen som ensamma konsumerar 50 96 av all sprit. Sådana instrument saknas till mycket stor del i dag. Även av det skälet är det viktigt att det genomförs en vetenskaplig kartläggning av missbruksskadorna. Ett första steg i den riktningen borde vara att bifalla den moderata reservationen 3, fogad till betänkandet, där vi talar om en bättre samordning av de resurser som redan i dag finns, både på det lokala och på det regionala planet. Det finns i grunden ingen effektivare information än den som förmedlar fakta. Men åtgärder på alkoholpolitikens och drogmissbrukets område kan heller aldrig bli effektiva förrän de accepteras av en bred opinion. Detta är kanske den viktigaste uppgiften för alla som på något sätt är engagerade inom olika delar av alkoholpolitiken. I det sammanhanget är det också viktigt att alkoholpolitiken inte handlar om en massa detaljregleringar och symbolåtgärder. Det tycker jag att dessa frågor ofta gör. Det är också viktigt att det verkligen handlar om alkoholpolitik och inte om åtgärder som slår fullkomligt blint utan att egentligen ha någon effekt över huvud taget. Ett exempel på en samhällelig symbolåtgärd är det förbud mot att servera exempelvis vin under pausen vid en teaterföreställning. Den här typen av åtgärder är enbart ägnad att försvåra det verkligt viktiga och seriösa alkoholarbetet. På samma sätt är det med den möjlighet som i dag föreligger att frånta en person serveringstillståndet på blotta misstanken att denna person har begått ett bokföringsbrott eller fifflat med skatten. Alkoholpolitiken är alldeles för viktig för att plottras bort med åtgärder som inte har med alkoholpolitik att göra. Fru talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till de moderata reservationerna fogade till betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan i dess helhet.